Herr talman! Jag har inte sagt, Håkan Strömberg, att vi skall använda alla de preparat som är tillåtna i andra länder. Jag vände på resonemanget och sade beträffande de medel som det inte är tillåtet att använda i Sverige att vi inte heller bör importera produkter besprutade med dessa från andra länder. Det står jag fast vid. Sedan är det riktigt som Håkan Strömberg säger att vi kan ha andra skäl än att det skulle bli rester i livsmedlen för att förbjuda vissa saker. Om behandlingen inte får någon inverkan på livsmedlen kan man naturligtvis ha en annan uppfattning. Men vi har tillräckligt många produkter med just det problemet, och för de produkterna står det vi har sagt om hanteringen av problemen fast.

Herr talman! Ingvar Eriksson må ursäkta att jag inte har tagit upp en debatt om skördeskadeskyddet inom jordbruket. Jag har följt ärendefördelningen i kammaren och diskuterat stödet till trädgårdsnäringen och den del av skördeskadeskyddet som står i betänkandet. Vi får väl komma igen när det gäller skördeskadeskyddet inom jordbruket och föra den debatten när vi har handlingarna i det ärendet på riksdagens bord.

Herr talman! Bengt Kronblad och jag har också i år velat fästa riksdagens uppmärksamhet på situationen vid cementfabriken i Degerhamn på Öland, denna gång i form av en motion med kravet att riksdagen hos regeringen begär åtgärder för att bevara och utveckla verksamheten. Anledningen till att vi Önskar ett statligt ingripande är dels att staten har ett visst ägaransvar, dels att det råder en monopolsituation när det gäller cementtillverkning i 123 Sverige och dels att det finns ett särskilt avtal mellan Cementa och staten där Cementfabriken i Degerhamn är modern, och råvaran finns i närheten, likaså ett naturligt avsättningsområde. Man hade också den billigaste tillverkningen inom koncernen. Trots detta planerade företaget för en nedläggning, vilket väckte våldsamma protester hos de anställda, hos befolkningen, ja, i hela vårt län. De anställda lyckades få igenom ett bibehållande av cementtillverkning, men med halv arbetsstyrka. Man fick två års frist. Den tiden är snart ute, och därför är det viktigt också för staten att noga följa vad som planeras. Jag vill gärna tacka utskottet för en seriös och noggrann behandling av vår motion. Jag kan instämma i slutsatsen att man för dagen inte behöver begära särskilda åtgärder. Det har hänt mycket sedan motionen skrevs, och jag har också alldeles nyligen fått färska uppgifter från både fack och företag. Jag kan därför rapportera att det råder en viss optimism. Man provar för närvarande två nya produkter och har t.o.m. nyanställt fem reparatörer för att göra i ordning en ugn till för dessa prov. Om proven går bra kan det innebära en mycket kraftig utökning av tillverkningen från i dag ca 40 000 ton upp till det fyrdubbla, men i form av andra produkter. Förhoppningarna är alltså stora. Jämsides med denna nya inriktning av produktionen prövas också färgavfall som stödbränsle. Här har länge pågått en beslutsprocess beträffande tillstånd av olika slag, och man har för närvarande bara ett interimistiskt tillstånd av regeringen. Vad som är viktigt är att man får ett snabbt beslut. Det är naturligtvis inte helt avgörande för framtidsplaneringen, men stödbränslet är ett värdefullt tillskott. Det handlar om en kostnadsminskning på ca 1 milj.kr., vilket skall ses i förhållande till omsättningen på ca 20 milj.kr. I detta sammanhang skadar det kanske inte att påpeka att det färgavfall som nu används som bränsle måste tas om hand på annat sätt, om man inte gör det här. Här kan man alltså kombinera två målsättningar, både att minska bränslekostnaderna och att bli av med miljöfarligt avfall. Självfallet skall alla säkerhetsoch miljöskyddskrav uppfyllas, och det är just detta som prövningen i olika instanser skall ge besked om. Men, som sagt, det vore bra med ett snabbt beslut så att man vet utgångspunkterna när man planerar för framtida produktion. Just nu råder alltså full aktivitet och experimenten avlöser varandra. Jag hoppas jag kan ta det som ett tecken på att man nu planerar för en utveckling i stället för en avveckling från Cementas sida. Det har sagts mycket om fabrikens betydelse för hela södra Öland, så det är väl känt och behöver kanske inte upprepas i dag. För dagen behövs alltså inget riksdagsinitiativ, men vi kommer att noga följa utvecklingen. Herr talman! Vi har inget särskilt yrkande.

Jag skall redovisa några synpunkter i anslutning till det särskilda yttrande som näringsutskottets borgerliga ledamöter fogat till betänkandet om cementoch kalkindustrin. I 1982 års valrörelse gick socialdemokraterna ut med löften om ökat bostadsbyggande och bättre tider för alla de branscher som berörs av Prot. 1985/86:32 byggandet, alltifrån cementindustrin till gardintillverkarna. Den ena bran = 20 november 1985 schen skulle dra den andra efter sig, menade Olof Palme i sitt uppmärksam= = Jr made anförande i Kolmården — vilket kablades ut via massmedia till allmänheten. Samma utfästelser kom från den nuvarande industriministern. Jag skall citera ett TT-meddelande från den 17 augusti 1982. Thage G. Peterson yttrade vid ett valmöte i Avesta bl.a. följande: ”Den främsta och omedelbara uppgiften för en socialdemokratisk regering blir offensiv mot arbetslösheten. Ett av de viktigaste vapnen i den kampen blir det socialdemokratiska investeringsprogrammet — ”Bygga för framtiden” —- som innebär statliga miljardsatsningar för att få igång byggandet och industriinvesteringarna. Ett gigantiskt program för reparationer och underhåll av bostäder ingår liksom omfattande beställningar hos svensk industri av vagnar och lok till Statens Järnvägar. Byggande av vägar och broar och stora investeringssatsningar för att minska Sveriges oljeberoende.” Dessa typer av löften har inte infriats, och företagen har blivit rejält vilseledda i sin planering. I vårt särskilda yttrande vill vi med skärpa framhålla detta faktum i anslutning till den nu aktuella motionsbehandlingen rörande cementindustrin. Med facit i hand kan vi dess värre konstatera att läget för byggmaterialindustrin ser väsentligt annorlunda ut. Den 19 september i år distribuerade AB Rockwool — som ingår i den statliga Procordiakoncernen — ett pressmeddelande, där man efter årets val tillkännagav att en produktionslinje i vardera Gimo resp. Hässleholm skulle avvecklas. Sammanlagt berörs ca 150 personer av nedläggningen. I en kommentar till beslutet anförde Rockwools styrelse, att ”den nu beslutade kapacitetsanpassningsåtgärden skapar förutsättningar att möta den framtida bekymmersamma marknadssituationen”. Något senare kom ett varsel från Marbodal AB i Tidaholm, som tillverkar köksinredningar. Nu pågår där förhandlingar som berör 80 personer, varav 60 kollektivanställda. Några av dessa har redan fått besked om att de gör sin sista arbetsdag vid företaget i julveckan. Ja, herr talman, när verkligheten talar ett annat språk än det som används i valrörelserna, finns det anledning för regeringen till självrannsakan. Det var sannolikt därför som finansministern inledde sitt anförande i höstens allmänpolitiska debatt med orden: ”Jag är villig att medge att vi socialdemokrater — det gäller åtminstone min person — i våra mer inspirerade ögonblick beskrev framgångarna för den ekonomiska politiken i alltför lyriska ordalag.” Så torde det förhålla sig, herr talman. Följdverkningarna har nu blivit uppenbara, som jag nyss gav exempel på inom just byggmaterialindustrin. I stället för det lyft som Olof Palme utlovade har det blivit varsel och nedläggningar — och vad händer när konjunkturläget försämras ytterligare?

Herr talman! I utbildningsutskottets första betänkande för riksdagssessionen 1985/86 behandlas ett stort antal motioner av olika dignitet från den allmänna motionstiden i januari. Det har runnit mycket vatten under Helsingforss broar sedan dess, men innehållet i många motioner är fortfarande högst aktuellt. Vi moderater har fogat åtta reservationer till betänkandet, och jag skall nu kommentera dem — utom nr 8, som Elisabeth Fleetwood kommer att ta upp. Vår reservation nr 1, som jag härmed yrkar bifall till, innehåller vår syn på skolstarten. Vi följer upp vår partimotion och begär förslag om en till sex år sänkt skolstartsålder. Vi anser att tiden är inne att utveckla vår svenska grundskola så att vi med ett nära samarbete mellan förskolan och skolan kan låta våra barn börja skolan när de är sex år. Jag är medveten om att förskola-skola-kommitténs betänkande nu är ute på remiss och att i detta belyses alternativa utvecklingslinjer rörande skolstarten. Eftersom vi senare får tillfälle att återkomma till resonemangen kring skolstarten efter beredning av betänkandet, skall jag nu inte särskilt utveckla tankegångarna kring vår reservation. Jag vill dock konstatera att också folkpartiet anser att skolstarten skall tidigareläggas ett år. I betänkandet finns också en centermotion av Karin Söder och Ulla Tillander om försöksverksamhet med skolstart vid sex år. Centerrepresentanterna i utskottet ger dem visserligen inte sitt stöd, men det är ändå tydligt att vår åsikt är på väg att vinna gehör även hos centerpartiet. Vår nästa reservation har nr 3. Den handlar om B-språken i grundskolan, dvs. tyska och franska, som man kan välja som andra främmande språk efter engelskan. Vi har i utskottet fått reaktioner från språklärarna om B-språkens problem utifrån skolornas verklighet. Av deras brev framgår att de är bekymrade över att resurstilldelningen för B-språken har försämrats. Bl.a. har timantalet successivt reducerats från femton till elva. Detta är i och för sig allvarligt, Prot. 1985/86:32 men det verkligt allvarliga är att eleverna genom riksdagens majoritetsbeslut 20 november 1985 tvingas arbeta i stora heterogena grupper. Genom riksdagsbeslutet att Grd ROR avskaffa allmän och särskild kurs tog man ifrån eleverna den hjälp och stimulans lärarna tidigare kunde ge dem på olika nivåer. Det är viktigt att de elever som enligt tidigare bestämmelser valde allmän kurs i tyska eller franska inte slås ut helt och därmed inte ges möjlighet att få en första kontakt med ettdera språket. Vi moderater anser att de elever som vill få kunskaper i dessa främmande språk skall ha den möjligheten i grundskolan. Men för att inte ställa för höga krav på de elever som vill ”nosa på” språken och för låga krav på dem som vill fördjupa sig i dem, är det viktigt att skolan ges möjligheter att anpassa undervisningen till elevernas val — dvs. att svara mot den nivå eleverna önskar sig. I stora heterogena grupper kan elever med skilda önskemål och inriktning inte få den inspiration och den hjälp de vill ha. Vi moderater hävdar att det bästa sättet att tillmötesgå eleverna är att återge B-språken de resurser de tidigare haft, dvs. att alternativkurserna återinförs. Jag yrkar bifall till reservation nr 3. Herr talman! I 1980 års läroplan för grundskolan, Lgr 80, sägs att elever som är i behov av särskild hjälp kan behöva samlas i mindre grupper men att sådana grupper inte får bestå under längre tid än en termin. Vi anser att en sådan tidsbegränsning bör tas bort. Finner mani en skola att elever gynnas av att ett sådant specialarrangemang inrättas för längre tid än en termin skall vi politiker inte hindra det. Alla möjligheter att göra det som är bäst för eleverna måste tas till vara, och vi måste därvidlag lita på lärarnas bedömningar och bemödanden. Systemet är prövat och har fungerat. Jag yrkar bifall till reservation nr 4. Herr talman! I det här betänkandet finner vi flera avsnitt som åtskilliga gånger har debatterats här i kammaren. Ett av dem gäller betygsättningen för de naturorienterande resp. samhällsorienterande ämnena, om det skall ges sammanfattande betyg inom varje block eller separata för varje ämne. Från moderat sida hävdar vi bestämt att gränserna mellan ämnena inom de olika blocken inte får suddas ut. Av hävd är vårt samlade vetande grupperat — och måste så vara — i ämnesspecifika områden. Eleverna måste få träning att orientera sig i varje enskilt ämne som ingår i resp. block. Kunskaper i vart och ett av ämnena är en förutsättning för att eleverna skall kunna förstå sambanden och helheten. Elevernas intresse för olika ämnen är också viktigt i diskussionen kring betygsgivningen. De har rätt att få kvitto på sina kunskaper i form av betyg i vart och ett av orienteringsämnena. Men det hindrar naturligtvis inte att man samverkar över ämnesgränser när så är lämpligt. En sådan samverkan kan emellertid inte, om den skall belysa sammanhang, enbart ske inom SO och NO-blocken. Det kan ju handla om historia-svenska-bild-slöjd, teknik-historia-bild, ja, vilka ämneskombinationer som helst inom och mellan de två blocken och med ämnen utanför dem. Något övergripande betyg för dessa ämnen har inte ifrågasatts. Vi anser att skrivningen i Lgr 80 om ett övergripande arbetssätt har getts en felaktig tolkning. Vi vill i vår reservation att riksdagen hos regeringen 127 hemställer om ett förtydligande av skrivningen i läroplanen, så att det klart framgår att varje ämne inom resp. block skall vara ett självständigt ämne och betygsättas för sig. I betänkandet behandlas också motioner om anslagen till fristående skolor. Utifrån vår moderata ideologi och de internationella konventioner som Sverige undertecknat betonar vi att föräldrar och elever skall ha rätt att välja skola. Ni socialdemokrater säger nej till denna självklara rättighet genom att medge statsbidrag till fristående skolor endast om de kan ”tillföra det offentliga skolväsendet något av värde”. Därmed tar ni ifrån föräldrar som inte har ekonomiska möjligheter till det rätten att välja skola för sina barn. Ni ransonerar skolgången med plånboken! Vi moderater anser att det är den enskilda familjen som bäst kan bedöma värdet av undervisningen för deras barn vid olika skolor. En fristående skola som uppfyller skollagens krav på den fastlagda grundutbildningen skall ha rätt att få statligt och kommunalt stöd motsvarande högst det som ges till elever i det allmänna skolväsendet. Jag yrkar bifall till reservation 9. Herr talman! Jag går så över till reservation nr 13. Den har tillkommit på grund av utskottsmajoritetens rigida syn på möjligheterna för en elev att förbättra en gång givna betyg. De regler som gäller är: Nytt slutbetyg får utfärdas för elever inom kommunal och statlig vuxenutbildning som tidigare fått slutbetyg från grundskolan eller motsvarande ”om den studerande beviljats utbildningsbidrag enligt bestämmelserna för arbetsmarknadsutbildning för att studera på grundskolenivå. Nytt slutbetyg får också utfärdas om den studerande beviljats särskilt vuxenstudiestöd för grundskolestudier eller om det ursprungliga betyget är ofullständigt eller om minst fem år förflutit sedan det ursprungliga slutbetyget utfärdats.” Medge, alla ni som lyssnar på eller läser protokollet från denna debatt, att detta är ett flagrant prov på diskriminering! Möjligheten att få ett tidigare givet betyg omprövat omges av en mängd restriktioner. Det tas inte någon som helst hänsyn till de omständigheter under vilka det ursprungliga betyget sattes — sjukdom, skolleda eller annat. Många elever kan vilja förbättra sina betyg utan tidsgräns, utbildningsbidrag eller vuxenstudiestöd. Det är beklämmande att utskottsmajoriteten inte vill erkänna att många ungdomar ganska snart efter det att de slutat grundskolan — som inte gett dem vad de ville ha — får tillbaka sitt studieintresse och vill skaffa sig vidareutbildning eller ge en arbetsgivare bevis på sina aktuella kunskaper. För mig är det en gåta att utskottsmajoriteten förmenar dem den rätten. Vi moderater anser att alla elever utan tidsbegränsning och andra hinder skall ha rätt att genom kompletterande studier och prövningar förbättra sina betyg — och det viktigaste av allt — få tillgodoräkna sig dem i merithänseende. Där är ju den springande punkten, som jag tror varken eleverna, deras organisationer eller föräldrarna har blivit rätt upplysta om. Ett exempel: En elev får betyg 3 i engelska i avgångsbetyg. Eleven åker ett år till England eller USA, kommer hem med fördjupade kunskaper, tenterar — Prot. 1985/86:32 och får betyg 5. Men när vederbörande elev söker högre utbildning är det 20 november 1985 ändå det först givna betyget som räknas i merithänseende, trots att elevens Grundskolefrågor””" kunskaper i ämnet ligger högt över vad slutbetyget från skolan anger. Det RK måste vara det senaste beviset på de kunskaper man har som skall gälla. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 13. Reservation 14 består av tre krav som hänger ihop. Det första kravet är att riksdagen skall uttala att kunskapsmålet skall ges prioritet bland skolans mål. Bara på det sättet kan eleverna ges den nödvändiga basen för fortsatt utbildning och yrkesliv. Goda kunskaper är det bästa stödet för elevernas utveckling till harmoniska människor och ansvarskännande samhällsmedlemmar. Ett sådant uttalande avvisas av utskottsmajoriteten, som därvidlag grundar sig på vad man sagt i tidigare betänkanden. Men man vänder inte blickarna utåt mot verkligheten i skolan. Vi begär också åtgärder för att ge ämnesstoffet ett rimligt innehåll. Grundskolan har blivit något av en ”Mädchen fär alles”. Den ena uppgiften efter den andra har lagts på skolan utan att man funderat över så väsentliga frågor som om uppgiften får plats på schemat eller om den kan vara så viktig att den får inkräkta på skolans huvuduppgifter. Vi begär därför förslag om en genomgång av ämnena och deras innehåll för att ge ämnesstoffet en rimlig omfattning i förhållande till timplanerna. För det tredje begär vi förslag om större möjligheter för elever att på högstadiet välja tillvalsämnen och studieinriktning. Tiden för tillval bör utökas från en tiondel — som det är i dag — till en fjärdedel av studietiden på högstadiet. Till skillnad från vad som nu är möjligt bör tillval kunna göras också inom ämnen som finns på den obligatoriska timplanen. Herr talman! Avslutningsvis yrkar jag bifall till reservation nr 14.

Herr talman! Det har redan sagts att ett stort antal frågor behandlas i detta betänkande från utbildningsutskottet. Om jag har räknat rätt rör det sig om 57 motionsyrkanden. Det är inte möjligt att kommentera alla, inte ens alla reservationer, i ett relativt kort inlägg, och jag skall begränsa mig till ett fåtal. Först några ord som gäller frågan om tidigare skolstart. Jag hänvisar inledningsvis till vad Pär Granstedt redovisade från utskottsmajoritetens skrivning. Folkpartiet och moderaterna vill ha en tidigarelagd skolstart, men med litet olika modell, om jag förstår det hela rätt. Folkpartiet tänker sig förlängd grundskola, från nioårig till tioårig. Man tror sig kunna genomföra detta inom samma kostnadsram. Jag måste säga att det nog är något av ett önsketänkande. Jag undrar om det är riktigt genomtänkt, och jag vill fråga Ylva Annerstedt: Är folkpartiet berett att förorda en tioårig grundskola även om det skulle visa sig att den ändå kostar väsentligt mera än den nioåriga, 133 som vi nu har? Moderaterna avslöjar inte hur lång skolplikt man tänker sig, men jag gissar att man håller fast vid den nioåriga. Med den modellen måste vi väl ändå få en sämre grundskola. Jag lyssnar gärna till Birgitta Rydles kommentarer i det avseendet. Socialstyrelsen har ju fått i uppdrag att utarbeta pedagogiskt program för olika delar av barnomsorgen. Med detta bör det bli möjligt att få in pedagogiska inslag i barnets undervisning och fostran tidigare än vid grundskolestarten vid sju års ålder. Jag övergår sedan till frågan om undervisning och betyg i orienteringsämnena på högstadiet. Denna fråga tas upp i reservationerna 5 och 6. I reservation 5, som moderaterna står bakom, säger man inledningsvis: ”Inlärning och därmed kvaliteten i undervisningen är beroende av att ämnesgränser upprätthålls.” Jag tycker att det är ett väldigt kategoriskt uttalande, och jag tror inte att det har täckning i den pedagogiska forskningen. Inlärningen underlättas i många fall, menar jag, genom att man närmar sig lärostoffet från ett ämnesövergripande betraktelsesätt. Jag undrar om det inte är viktigare att diskutera frågan utifrån behovet av att kunna levandegöra och konkretisera lärostoffet än att föra den något sterila diskussion som en tid har förekommit om ämnesövergripande resp. ämnesbunden undervisning. Man kan ta många exempel. Om man skall undervisa om skogsdöden, så kan man snabbt konstatera att det är många ämnen som kommer in i bilden. Det är kanske klokt att börja utifrån de problem som eleverna faktiskt upplever när de läser tidningarna och ser företeelser i naturen. Därav kommer man ganska snart fram till att här involveras ett flertal olika ämnen — kemi, geografi, biologi, och kanske flera. Jag tror att ett sådant angreppssätt också stärker motivationen. Moderaterna säger att för ämnesövergripande arbetssätt krävs att lärare arbetar i arbetslag. Det betraktar de, om jag förstår reservationen rätt, som ett problem. Mot den bakgrunden skulle jag vilja rekommendera Birgitta Rydle och andra i denna kammare att ta del av ett reportage i senaste numret av Lärartidningen. Där beskriver man arbetet i en skola i Kiruna. Lärarlaget skapar trygghet och trivsel, sägs det. Alla elever som går ut årskurs 9 i Högalidsskolan i Kiruna har fullständiga betyg. Förstörelse eller andra disciplinproblem finns inte på skolan, och om låg sjukfrånvaro är en mätare på trivsel så trivs både elever och personal. Det är viktigt att eleverna känner trygghet i sin klass och i sin skola, heter det i intervjun med rektor och lärare på skolan. I den modell som man har på Högalidsskolan består tryggheten bl.a. i att eleverna har ett eget klassrum och ett lärarlag med få lärare som de har möjlighet att lära känna ordentligt. Det erkänns att det i början fanns en del ämneskonflikter, men nu tycker alla att det här sättet att organisera undervisningen fungerar bra. Innehållet i undervisningen är nog ganska traditionellt, säger en lärare. Men med lärarlaget använder vi våra resurser på det bästa sättet. Ytterligare en kommentar i detta reportage: Det sägs att en av de stora fördelarna med att jobba tillsammans är att man kan arbeta med svenskan i alla ämnen. Jag tror att det är viktigt att se hur det fungerar på fältet innan man teoretiskt i riksdagen försöker beskriva problemen. Det här visar att detta att — Prot. 1985/86:32 arbeta i lärarlag kanske inte är ett problem, utan framför allt en möjlighet 20 november 1985 som man bör ta vara på ute i skolorna, vilket man dess bättre gör i allt högre utsträckning. Både moderaterna och folkpartisterna betonar lärarens frihet. Ja, lärarens frihet att välja arbetssätt gäller. Men det kan väl inte vara förbjudet för oss att ha en mening om vad som är önskvärt. Jag vill också än en gång citera ur statsrådet Rodhes anförande i propositionen om grundskolans läroplan. Citatet finns återgivet i reservation 6 av folkpartiet, och där säger statsrådet Rodhe: ”Det ligger enligt min mening ett stort värde i en sådan samverkan över de traditionella ämnesgränserna. Jag har därför föreslagit att kursplanen i orienteringsämnena blir så utformad att den underlättar en sådan planering.” Det ligger väl ändå ett syfte bakom detta uttalande, en önskan att utveckla arbetet i den riktningen. Betygssystemet har vi sagt skall utformas efter det sätt på vilket undervisningen faktiskt bedrivs. Det är vad utskottet har uttalat. Nu vänder folkpartiet på detta. I reservation 6 hävdas att ämnesövergripande arbetssätt inte bör drivas så långt att förutsättningarna för en betygsättning i varje enskilt ämne går förlorade. Menar verkligen Ylva Annerstedt att det är betygsättningen som skall reglera hur undervisningen skall bedrivas? Det måste väl ändå vara fel? En reservation om vertikalt organiserade skolenheter återkommer i det här betänkandet. Jag vill bara kommentera det på följande sätt. Den nya lärarutbildningen underlättar anordnande av grundskoleenhet med årskurs 1-9. Det framhåller vi i betänkandet. För närvarande är det bara 10 96 av grundskoleenheterna som har denna vertikalitet. Jag undrar: Anser moderaterna att det är önskvärt att öka denna andel? En annan fråga: Vilket är viktigast, att länka ihop grundskolans skilda stadier eller att länka ihop högstadiet med gymnasieskolan? Jag menar att det är viktigare att försöka länka ihop de tre olika stadierna inom grundskolan. När det gäller debatterna om fristående skolor vill jag gärna koppla ihop mina kommentarer till vad utskottet säger beträffande vissa läroplansfrågor. Vi har ett ganska långt citat i betänkandet, på s. 16. Jag tycker faktiskt att det är värt att nästan i sin helhet återge i kammardebatten, för att också få det till protokollet. Där heter det: ”Att stärka demokratin och skapa ökad jämlikhet i samhället är grundläggande för det svenska skolväsendet. Utbildningen spelar följaktligen en stor roll för fördelningen av välfärd och inflytande, för den kulturella miljön och för att förbereda människor för en aktiv samhällsverksamhet. För att nå de uppställda målen krävs enligt utskottet en yttre organisation av skolan som präglas av enhetlighet. Hela utbildningen under de första nio åren är tillgänglig för alla. Därmed har man närmat sig ett av jämlikhetsmålen, att ge alla ungdomar oberoende av bostadsort och ekonomisk bakgrund en bred grundutbildning och lika möjligheter till fortsatt utbildning i det frivilliga skolväsendet. Genom ett gemensamt innehåll i undervisningen har grunden lagts till gemensamma referensramar för ungdomarna. Ett annat uttryck för samma strävan har varit och är att ge skolklassen en allsidig social 135 sammansättning. På så sätt möts människor med olika social bakgrund, med olika erfarenheter och värderingar. Därigenom kan bryggor av förtrogenhet och respekt slås mellan grupper och individer. — —— De övergripande målen om demokrati och jämlikhet kan enligt utskottet bäst tillgodoses inom ramen för en enhetlig organisation.” Det var ett långt citat men jag tycker att det är värt att återge. Jag skall till det koppla ett kortare citat ur betänkandet, där vi behandlar frågan om fristående skolor.

Slutligen en kommentar till ett påstående som moderaterna gör. De säger att skolan ”under lång tid försummat sin främsta uppgift: att förmedla kunskaper och färdigheter”. Det är en mycket allvarlig beskyllning. Vem riktas den mot? Vad är det skolledare och lärare har gjort under de senaste decennierna, när de har försummat sin främsta uppgift? Jag menar att den grundskola vi har i vårt land är värd ett högre betyg än det som moderaterna delar ut. De lärare och skolledare som arbetar i grundskolan är värda vår uppskattning. De arbetar ibland under ganska pressande förhållanden. Många av problemen i grundskolan beror på förhållanden utanför skolan. Det är naturligtvis inte rimligt att begära att skolan skall klara alla problem. Men jag tycker att det ändå måste slås fast att det i allmänhet utförs ett ambitiöst och framgångsrikt arbete i den svenska grundskolan.

Herr talman! Georg Andersson tog upp frågan om den förlängda skoltiden. Om vi börjar skolan vid sex års ålder, skall vi då fortsätta i tio år, också om det kostar mera? Man bör hålla i minnet att vi i dag har förslag om en utbyggd barnomsorg. I den propositionen finns också en rad uppdrag till socialstyrelsen att utarbeta ett pedagogiskt program, något som faktiskt föregriper förskola-skolakommitténs remissrunda. Detta apropå vad man tidigare sagt här om att avvakta remissrundor och övriga beredningar. Vi skall inte heller glömma bort de elever som i dag slutar årskurs 9 och inte går vidare till fortsatt utbildning. Dessa elever har vi i uppföljningsansvaret, och det kostar. Ungdomslagen kostar. Det är en ganska stor pott pengar som skall fördelas till elevernas bästa, och skall man då inte ställa frågan: Har inte eleverna bättre nytta av en utbildning som siktar in sig på de grundläggande kunskaperna och färdigheterna? Så blir det ju om man lägger de pengarna på ett extra år i grundskolan. Samverkan tog Georg Andersson också upp. Som vi har skrivit i den här reservationen — och även tidigare — är vi positiva till en samverkan över ämnesgränserna. Men vi skall komma ihåg att det är fråga om elever som Prot. 1985/86:32 befinner sig på ett grundläggande stadium av sin utbildning, och där får inte 20 november 1985 samverkan över ämnesgränserna drivas så långt att gränserna suddasut. Det. dy odrreen är inte till gagn för elevernas kunskapsinhämtande. Vi har velat göra denna klara markering eftersom det har kommit flera signaler om tvång från skolöverstyrelsen, och detta med regeringens goda minne. Därför har vi ansett det angeläget att klart säga ifrån att ämnesgränserna inte fullständigt får suddas ut. Jag återkommer till frågan om den likvärdiga utbildningen.

Herr talman! Anledningen till att jag fann det nödvändigt att begära replik var framför allt Georg Anderssons sätt att citera ur betänkandet när det gäller de fristående skolorna. Man skulle möjligen kunna få det intrycket att utskottsmajoriteten ser kravet på en viss enhetlighet i skolsystemet som ett hinder för en generös behandling av ansökan om statsbidrag till fristående skolor. Det är i och för sig en absurd tanke. Det är något eller några tiotal skolor över hela landet som är aktuella. Att det på något sätt skulle ändra karaktären på vårt skolsystem om vi släpper fram ett antal skolor med alternativ pedagogik på olika håll i landet är naturligtvis orimligt. Om Georg Anderssons uttalande innebär att socialdemokraterna har den inställningen att man måste vara restriktiv när det gäller att bevilja bidrag till fristående skolor för att inte rubba enhetligheten, vill jag gärna säga att då finns det uppenbarligen en åsiktsskillnad mellan socialdemokraterna och centern på denna punkt. Vi ser inte de fristående skolorna som ett hot mot vårt skolsystem utan som ett komplement. Bedömningen skall göras utifrån de riktlinjer som riksdagen enades om när vi tog propositionen. Jag vill också gärna markera att vår uppfattning — och den tycker jag klart framgår av betänkandet — är att undervisningen skall bedrivas på ett sådant sätt att ämnesgränserna finns kvar. Det innebär å andra sidan också att det ligger ett stort värde i att man, där så är lämpligt, också undervisar ämnesövergripande. Men jag uppfattar det så att utskottet klart har markerat i sina skrivningar att ämnenas identitet skall bibehållas också i framtiden. Får jag till sist notera att Georg Andersson inte hade några synpunkter på centerreservationen om djurdissektioner. Och jag förstår att det inte är lätt att här i kammaren försvara ett system som kan leda till att elever tvingas delta i den typen av utbildningsmoment trots att de kanske har etiska motiv för att inte delta.